Herr talman! Lotta Johnsson Fornarve har ställt frågor till närings och innovationsministern avseende Luftfartsverkets verksamhet i Förenade Arabemiraten och ägaranvisningar till statliga bolag. Ansvaret i regeringen är fördelat så att interpellationen överlämnats till mig. Såväl myndigheter som statligt ägda bolag verkar inom de lagar och regelverk som gäller vid var tid. Regeringen beslutar vid behov om ägardirektiv för bolagen i förhållande till respektive bolags uppdrag och verksamhet. Regeringen lämnar årligen en skrivelse till riksdagen avseende bolagsförvaltningen. Luftfartsverket är en myndighet. Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmandeinflytande utgör en affärsverkskoncern. Frågan om ägaranvisningar är därmed inte tillämplig. Luftfartsverket styrs i stället genom förordning med instruktion till myndigheten och regleringsbrev. Luftfartsverket får enligt förordningen med instruktion för Luftfartsverket bedriva tjänsteexport inom sitt område. Regeringen har vid flera tillfällen i budgetpropositionen redovisat för riksdagen att Luftfartsverket fortsatt kommer att utnyttja möjligheterna till breddad intäktsbas genom uppdrag utanför Sverige. Ansvaret för verksamheten ligger hos myndighetens ledning. Vad gäller själva uppdraget som berörs i interpellationen kan jag konstatera att det gäller flygledningen på fem civila flygplatser i Abu Dhabi. Luftfartsverkets leverans inom uppdraget, som underleverantör till det lokala bolaget, är kompetens vad gäller civil flygledning. Avtalet ingicks 2013 och gäller till och med april 2018. Luftfartsverket hänvisar till att det inom ramen för civil flygtrafiktjänst på civila flygplatser kan förekomma militära flygrörelser med avseende på start och landningar. Så fungerar det nationellt och internationellt. Enligt det internationella regelverket för civil luftfart är den som flygleder civil luftfart av flygsäkerhetsskäl skyldig att hantera all luftfart som förekommer i det luftrum som man ansvarar för. Det är inte fråga om stridsledning utan om uppdraget att separera flygtrafiken så att den kan ske på ett säkert sätt. Jag kan avslutningsvis konstatera att avtalet löper ut den 30 april 2018.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret på min interpellation om Luftfartsverkets verksamhet i Förenade Arabemiraten. Vi tog initiativ till denna interpellation mot bakgrund av de uppgifter som kom fram i Sveriges Radios program Kaliber nyligen angående Luftfartsverkets samarbete med diktaturen Förenade Arabemiraten. Det var uppgifter som gjorde oss djupt oroade, eftersom Kaliber kunde påvisa att samarbetet även har tydliga kopplingar till både militären och vapenindustrin trots att Luftfartsverket ska jobba enbart med civil flygledning. Detta påpekar ministern i sitt interpellationssvar. Förenade Arabemiraten är en diktatur med en stark och växande militär och är just nu i krig med Jemen. I Kaliber bekräftar personal att Luftfartsverket varit direkt involverat i att flygleda militära plan som är på väg på uppdrag på daglig basis, varav flera har varit på väg till krigets Jemen. Förenade Arabemiraten är djupt inblandat i kriget i Jemen tillsammans med bland andra Saudiarabien. Det är en krigföring som räknas som krigsbrott av bland annat Amnesty International då skolor, sjukhus, marknader och moskéer angripits. Det har till exempel kommit rapporter om att Emiraten flygbombat civila mål. En expert på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, beskriver att Emiraten gått från att vara lite av en militär doldis till att bli en ny stormakt i regionen. Jemen är ett av världens fattigaste länder, och efter tre år av krig är läget akut. FN benämner situationen som världens största humanitära kris. Miljontals människor är på flykt, bristen på mat och vatten är stor och svälten omfattande, samtidigt som landet plågas av sjukdomar som kolera och difteri. Av befolkningen är 40 procent barn under 14 år. Utrikesminister Margot Wallström har varit tydlig med att det inte finns någon militär lösning på konflikten, och förra året ökade Sveriges bistånd till Jemen. Det är bra. Men samtidigt präglas regeringens politik i frågan av dubbelmoral. Vänsterpartiet har tidigare, inte minst i den utrikespolitiska debatten, lyft fram frågan om svensk vapenexport till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer eller krigförande länder. Grunden för svensk utvecklingspolitik är Sveriges politik för global utveckling, PGU. Där slås det fast att utvecklingspolitiken ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och utgå från de fattigas perspektiv på utveckling. Det är också i sammanhanget fastslaget att svensk politik måste vara samstämmig, det vill säga att alla politikområden måste bidra till att uppfylla utvecklingspolitikens mål om rättvis och hållbar global utveckling. Jag har svårt att se hur Luftfartsverkets agerande i det här fallet ligger i linje med Sveriges politik för global utveckling. Jag tycker inte att jag får några jättebra svar på de frågor jag ställer i min interpellation men tolkar ändå svaret som om ministern inte avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av de uppgifter som har kommit fram. Jag förstår det som att det inte är aktuellt att i det här fallet se över regleringsbrevet. Jag skulle vilja ha en klarhet i den frågan. Anser verkligen inte ministern att det är ett problem att Luftfartsverket flygleder ett stort antal militära plan och på det sättet indirekt bidrar till Förenade Arabemiratens krigföring i Jemen?

Herr talman! Tack, minister Eneroth, för svaret! Däremot nämns inget om statsrådets uppfattning om statliga bolag bör arbeta i linje med Sveriges politik för global utveckling. Politik för global utveckling ska alla politikområden ta avstamp i när det bestäms vad som ska göras. Det borde alltså även vara styrande när det gäller myndigheters och statliga bolags arbete. När Luftfartsverkets bolag nu vägleder militärt flyg på väg mot Jemen är det tydligt emot PGU. Lotta Johnsson Fornarve har lyft fram mycket i sin interpellation, så jag tänker inte uppehålla mig kring just det. Däremot har det framkommit att Luftfartsverkets bolag LFV Aviation Consulting även marknadsfört sina digitala tjänster på en av världens största vapenmässor i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Detta har skett trots att det varken ska syssla med vapen eller militären utan bara jobba på den civila marknaden. PGU är framtaget för att alla politikområden ska se att även de kan bidra till en bättre värld. Nu när hela världen tagit fram Agenda 2030 så ska vi se det som att PGU ska guida alla så att det verkligen sker. I agenda 2030 kan vi läsa följande: "Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan. Det gäller att bryta en upprepad våldscykel: Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande - risken att ett barn som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande." Länderna i FN har alltså i antagandet av Agenda 2030 enats om att krig inte bidrar till att skapa en bättre värld. Krig innebär att många civila faller offer då deras bostäder kan förstöras och deras inkomstmöjligheter försämras, att barns utbildning riskerar att utebli och att kvinnor och flickor utsätts för en mångdubbelt större risk för sexuellt våld. När väl kriget är över har området utsatts för stor miljöförstörelse, och återuppbyggnaden är lång och riskerar bakslag. Jag måste säga att regeringens vackra ord om att Sverige fortsatt ska vara ett föregångsland och ta ett tydligt ansvar när det gäller de globala utmaningarna inte känns så trovärdiga om de tillåter att statliga bolag ska kunna kopplas till konflikter. Det är därmed inte heller regeringens löften om en feministisk utrikespolitik, inte när vi under många års tid tillåtit vapenexport till diktaturer och krigförande länder. Det är de inte heller när ett dotterbolag till Luftfartsverket, som varken ska syssla med vapen eller militär utan bara jobba på den civila marknaden, åker till en vapenmässa utan att ha ansökt om tillstånd för vapenexport. Apropå detta ska bli intressant att se hur bra den nya lagen om exportkontroll av krigsmateriel kommer att fungera. Men det får vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Min fråga är om minister Eneroth håller med mig i min uppfattning om vad PGU innebär och därmed kommer att säkerställa att de myndigheter som statsrådet har ansvar för verkligen jobbar i enlighet med Agenda 2030.
Herr talman! Tack, både Yasmine Posio Nilsson och Lotta Johnsson Fornarve, för en bra interpellation och för debatten! Det är väldigt bra att ni väcker dessa frågor. Jag uppskattar engagemanget. Jag är själv djupt engagerad i frågan om att vi ska ha hög norm för hur vi agerar internationellt. Vi är en feministisk regering. Vi bedriver en feministisk utrikespolitik. Vi har gjort en tydlig kursändring i relation till det regelverk som rådde under den tiden vi hade en alliansregering. Vi har sett till att vi nu får en ny lag om exportkontroll. Jag har i mitt interpellationssvar svarat på det som är mina ansvarsområden som gäller myndigheten och verket Luftfartsverket. Det är därför det inte i svaret finns några kommentarer om statliga bolag. Det är inte det ansvarsområde som jag har som infrastrukturminister. Jag kan konstatera att när det gäller statliga bolag finns det en tydlig statlig ägarpolicy som vi har förändrat jämfört med hur det varit tidigare. Där står bland annat när det gäller de globala målen - och där delar jag verkligen uppfattningen att de ska vara vägledande - att bolag med statligt ägande inom ramen för sin verksamhet ska analysera de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att identifiera de mål som bolaget genom sin verksamhet påverkar och bidrar till. Bolaget förväntas även identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Bolag med statligt ägande ska agera ansvarsfullt och arbeta aktivt för att följa internationella regler om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik. Regeringen har identifierat ett flertal olika internationella principer och riktlinjer som är väsentliga. Det är bland annat Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det är numera ett helt annat regelverk än tidigare. Vi måste säkerställa att statliga bolag agerar korrekt när de agerar utomlands. Det avtal som Luftfartsverket har uppmärksammats för ingicks 2013 och avslutas nu i april 2018, just nu i denna månad. Det finns inte någon avsikt att det kommer att fortsätta, enligt Luftfartsverket. Därför tror jag att det inte är påkallat att göra några förändringar i regleringsbrev eller annat till Luftfartsverket. Däremot är den här diskussionen bra. Jag uppskattar att även Kaliber har valt att granska hur både Luftfartsverket och andra företag agerar utomlands. Det är viktigt att den genomsynen görs så att vi har hög transparens och stora krav på att man agerar enligt de uppdrag man har. Min bedömning är att det är vad Luftfartsverket har gjort. Det har agerat med civil flygledning. Här är det viktigt att komma ihåg att enligt Luftfartsverket, som jag också konstaterar i interpellationssvaret, innebär uppdraget att ha civil flygledning att man måste säkerställa att flygplan inte krockar med varandra i luften. Det gäller även militära flygplan som kommer in i luftområdet. Därför är det inom ramen för civil flygledning att också flygleda alla som är i det området. Så är det i Sverige och internationellt. En annan ordning skulle innebära att vi separerade ledningscentralerna från varandra, vilket skulle riskera flygsäkerheten. Det tror jag inte att någon av interpellanterna är betjänt av. Detta och inget annat är alltså utgångspunkten för Luftfartsverket. Jag konstaterar som sagt att samarbetet i Abu Dhabi kommer att avslutas nu i april.
Herr talman! Tack, ministern, för inlägget! Det är glädjande att ministern uppskattar mitt och Yasmine Posio Nilssons engagemang i denna fråga. Det är också positivt att ministern pekar på att de globala målen ska vara vägledande för bolagens agerande. Men i det här fallet tycker jag att Luftfartsverkets agerande strider mot de globala målen. Det är nämligen ganska uppenbart att det i fallet med Förenade Arabemiraten inte går att skilja på det civila och det militära när det gäller flygledningen. Det har ju också ett flertal personer i Luftfartsverkets egen personal bekräftat. Då är ju frågan om Luftfartsverket verkligen ska finnas i Förenade Arabemiraten över huvud taget. Som ministern säger kommer det här kontraktet att avslutas 2018 - det är naturligtvis också positivt. Personal från Luftfartsverket har berättat för Kaliber bland annat om ett slags militär terminal som ligger inne på den civila flygplatsen i Abu Dhabi. I programmet framkommer, enligt svenskar som varit på plats, att det kom militära fraktflygplan som transporterade till exempel helikoptrar och pansarvagnar och som inte sällan hade destination Jemen. I praktiken handlar detta om att Luftfartsverkets helägda dotterbolag LFV Aviation Consulting AB deltar i och har ansvar för flygledningen på fem platser i Abu Dhabi som underleverantör till företaget GAL ANS. Samarbetet inleddes 2013 och ska vara värt ca 1 miljard kronor. Även om uppdraget är civilt har det haft en tydlig koppling till det militära, vilket också påvisats. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att landet deltar med en omfattande krigföring i Jemen, som jag tidigare har talat om - en krigföring som fått förödande konsekvenser och betecknas som en humanitär katastrof av FN. Kriget har lett till oerhört lidande för civilbefolkningen, inte minst kvinnor och barn. DN har tidigare rapporterat om hur Inspektionen för strategiska produkter så sent som 2016 beviljade tillstånd för vapenexport till Förenade Arabemiraten för närmare 11 miljarder kronor. Nu framkommer det också att det statliga affärsverket Luftfartsverket indirekt bidrar till krigföringen i Jemen. Även om uppdraget klassas som civilt ska personal från Luftfartsverkets dotterbolag ha varit direkt involverad i flygledningen av militära plan på väg ut på uppdrag. Enligt uppgifter till Kaliber kan det röra sig om så många som två till tre militära flygplan dagligen som är på väg till Jemen. Det handlar alltså om en ganska omfattande verksamhet. Vi tycker att det är tydligt att Luftfartsverket på det här sättet har bidragit till att bygga Förenade Arabemiratens militära muskler. Vi vill från Vänsterpartiets sida att Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och nedrustning. Sverige har alla möjligheter att vara en sådan röst i världen. Men om detta ska bli möjligt kan vi inte fortsätta att beväpna eller samarbeta med länder som befinner sig i krig och stater som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Luftfartsverkets samarbete med Förenade Arabemiraten innebär ett indirekt stöd till krigföringen i Jemen. Jag tycker att detta är uppenbart och att det strider mot de globala målen. Vi menar att detta inte kan fortgå. Det är glädjande att avtalet löper ut och inte kommer att fortsätta, enligt vad ministern säger här. Men det är också viktigt att man lär av denna historia för framtiden, så att detta inte upprepas.

Herr talman! Jag vill passa på att tacka ministern för svaret. Det är positivt att höra att du lyfter just detta med att alla ska följa PGU. Jag ser fram emot att vi inte ska behöva debattera detta någon mer gång. Jag vill ändå tydliggöra att det när LFV Aviation Consulting marknadsförs på en av världens största vapenmässor i just Förenade Arabemiraten är uppenbart att de statliga bolagen inte följer PGU i dag. Utifrån det du har sagt förväntar jag mig därför att regeringen ser till att så görs.
Herr talman! Tack återigen, Yasmine Posio Nilsson och Lotta Johnsson Fornarve, för interpellationen och diskussionen! Jag tycker att den är viktig, och det är också viktigt att vi i Sveriges riksdag ständigt för en diskussion som gör att myndigheter och statliga bolag vet att det finns en granskning och en uppföljning av hur de agerar. Jag förutsätter naturligtvis att den dåvarande regeringen, när den 2013 accepterade det avtal som Luftfartsverket då gick igenom, tittade på förutsättningarna. Det har återkommande redovisats även för riksdagen. Detta innebär att riksdagen och alla dess ledamöter under dessa år har haft möjlighet att följa Luftfartsverkets agerande. Men jag konstaterar att det är först nu som man ordentligt uppmärksammar att det har funnits skäl att ha synpunkter på agerandet. För regeringens vidkommande är det viktigaste det som Luftfartsverket säger och redovisar, det vill säga att allt har skett inom ramen för civil flygtrafikledning. Civil flygtrafikledning innebär såvitt jag har förstått att man har skyldighet att om det behövs kunna leda också militära flygrörelser. Även de går nämligen ned och landar på civila flygplatser. Detta är internationella regler, och så fungerar det även här i Sverige. Bakgrunden är flygsäkerhetsskäl. När det sedan gäller avtalet har Luftfartsverket meddelat att det kommer att avslutas, och det löper ut nu 2018. Det finns inte någon avsikt att förlänga avtalet, vilket naturligtvis innebär att det inte heller kommer att finnas skäl att göra några större förändringar efteråt. Jag vill ändå återupprepa det som jag sa inledningsvis. Vi ska ha tydliga regler för hur både statliga bolag och Sverige som stat agerar internationellt. Bolag med statligt ägande ska agera ansvarsfullt. De ska arbeta aktivt för att följa internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik. Det är viktigt att man följer och beaktar de tio principerna i FN:s Global Compact och att vi har FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Jag kan tillägga att jag även själv var med i FN när vår statsminister lanserade begreppet Global Deal, som innebär att vi internationellt bjuder in företag, fackliga organisationer och stater att medverka i en internationell rörelse för att åstadkomma sjysta arbetsvillkor och för att man ska följa gemensamma regler och ha en social dialog. Med tanke på att man inte alltid fattar de besluten i multilaterala församlingar måste vi i Sverige kunna agera internationellt. Det var en stark uppslutning från länder ute i världen: Kanada, Chile, Pakistan och många andra. Men även många företag, globalt och internationellt, vill vara delaktiga, och jag tror att det är viktigt att vi inser att Sverige är ett föredöme när vi agerar. Precis som Margot Wallström är ett föredöme internationellt när det gäller feministisk utrikespolitik för vi på alla olika arenor fram mänskliga rättigheter, FN:s globala mål och 2030-målen. Detta är viktigt, och därför är det också viktigt att vi ständigt har en genomlysning och granskning av hur vi själva och våra bolag agerar och hur vi styr detta. Vi har under denna regeringsperiod varit tydliga med styrningen av de statliga bolagen. Jag konstaterar återigen att det avtal som ingicks 2013 nu avslutas 2018 och att Luftfartsverket inte har för avsikt att förlänga det.

Herr talman! Tack, ministern! Det är glädjande att det här avtalet avslutas nu, och jag tycker att det är mycket positivt att det inte kommer att förlängas. Jag hoppas att man har lärt sig av det här exemplet och den här erfarenheten och att man i framtiden inte ingår den här typen av avtal med länder som är diktaturer och som befinner sig i folkrättsvidriga krig, som i det här fallet med Förenade Arabemiraten och Jemen. Det är viktigt att om Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och nedrustning måste vi bli tydligare och klarare i den här frågan. Lagen om vapenexport har visserligen skärpts, men vi är inte riktigt nöjda med det utan tycker att man kan gå ännu längre och verkligen se till Sverige inte kommer att exportera några vapen över huvud taget till militärdiktaturer och inte heller ha något samarbete med militärdiktaturer på något sätt när det gäller det militära området. Det här är viktigt för vår trovärdighet för framtiden. Jag vill tacka ministern för en bra debatt.
Herr talman! Jag tackar Lotta Johnsson Fornarve för en bra debatt och en bra interpellation. Jag tror nog att vi i grunden har en likartad inställning till det här. Sverige ska vara ett föredöme internationellt. Vi behöver se till att det gäller både statliga bolag och hur Sverige agerar som nation. Under denna mandatperiod har det varit uppenbart att vi inte minst med Margot Wallströms starka ledarskap internationellt har slagit ett slag för feministisk utrikespolitik, blivit inröstade i FN:s säkerhetsråd och på allvar påverkar skeenden i världen och ger en röst åt såväl kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter i rum som den förra regeringen aldrig hade tillträde till. Det är en framgång för oss som tror på en aktiv utrikespolitik och slåss för humanism och mänskliga rättigheter, och det är jag väldigt stolt över.